Herr talman! När det gäller utredningen är det bra att vi äntligen får ett besked. Det har emellertid dröjt väldigt länge. Redan i byggnadsvårdsutredningens betänkande 1979 pekade man på de här problemen och lade fram förslag till olika stödformer, men dessa förslag föranledde inte några som helst åtgärder. Så kom fideikommissnämnden, som skrev till utbildningsdepartementet 1980 och också begärde en utredning i den här frågan. När folkpartiets motion behandlades 1985 yttrade sig riksantikvarieämbetet och menade att svårigheterna endast i ringa grad kunde bemästras med nuvarande stödform och skyddslagstiftning och att man verkligen behövde en utredning om möjligheterna att ta till vara och vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Tanken på en nationell stiftelse borde utvecklas, sade ämbetet också. Det fanns alltså redan 1985 en stor enighet om att någonting måste göras, och situationen har verkligen inte förbättrats sedan dess. Byggnadsvårdsreformen 1981 gjorde att riksantikvarieämbetet kunde öka sin bidragsgivning för upprustning av värdefull bebyggelse, men medlen räcker inte till och kostnadsutvecklingen är besvärande. I vad gäller speciellt herrgårdarna kan man konstatera en ökad tendens till splittring och försäljning av inventarier som ingått i historiskt betydelsefulla miljöer. Om vi kunde hjälpa ägarna att bevara de här miljöerna, skulle vi inte 137 ha så mycket bekymmer med utförseln av värdefulla svenska kulturföremål som vi har i dag. Jag vill också säga att hade denna utredning tillsatts för två och ett halvt år sedan, kunde det ha funnits ett förslag i propositionen som vi kunde ha tagit ställning till. Nu får vi alltså vänta ytterligare några månader.

Herr talman! Riksdagen debatterade i måndags miljöpolitik och miljöförstöringarnas inverkan på natur och människor i ungefär tolv timmar. Vår debatt om kulturmiljö rör sig om kanske en timme, men får därför inte antas vara av mindre betydelse. Med kulturmiljö menar vi ju den del av vår omgivning som är formad av mänsklig verksamhet, från forna tider fram till i dag. De miljöförstöringar som drabbar människor och natur drabbar också kulturmiljön. Varför vittrar stenskulpturerna? Vad händer med vårt medeltida kulturarv? Har vi kunskaper nog att stoppa nedbrytningen? Hur skall vi i längden hantera våra fornminnen? Vilken bebyggelse från nyare tider är värd att skydda och bevara? Detta är några av de frågor som berörts av utskottet i arbetet med kulturmiljöpropositionen. I många fall har utskottet skaffat sig information genom studieresor och genom besök på museer. Som det har framkommit tidigare i debatten är betänkandet ett tecken på samstämmighet och enighet, även om det därtill är fogat ett antal reservationer. Det råder enighet om vår gemensamma skyldighet att inte göra oss urarva på verk av människohänder från olika tidsåldrar. Den nu behandlade kulturminneslagen är naturligtvis egentligen som alla lagar avsedd att vara heltäckande. Samtidigt har vi kunnat konstatera att utvecklingen ställer kulturminnesvården inför nya och ibland okända uppgifter och att synen på vad en god kulturminnesvård måste omfatta kontinuerligt vidgas och fördjupas. Utskottet önskar att det skall utvecklas ett bredare engagemang hos medborgarna för att värna kulturmiljön. Vi pekar bl.a. på hembygdsföreningar — det har flera av de tidigare talarna också gjort — och deras roll som kunskapsförmedlare och opinionsbildare. Tack vare hembygdsföreningarnas jakt på lösfynd har åtskilliga nya stenåldersboplatser kunnat fastställas, och bara sedan 1980 har 20 000 nya stenåldersfynd registrerats. Låt mig säga några ord om de svårigheter som våra museer har när det gäller att ta hand om fynd av olika slag. Särskilt för fornminnesvården har anställda med lönebidrag varit utomordentligt värdefulla och svarat för en stor del av det utförda arbetet. Vi moderater har i annat sammanhang yrkat på att sådant arbete i högre grad skall föras över till fasta tjänster för att man därmed skall undanröja en del av den oro som inte minst i tider med låg arbetslöshet hyses av museiansvariga. Jag vill också när jag tar upp några saker som tidigare inte har berörts nämna skolans betydelse för att skapa det ökade engagemang som utskottet är enigt om. Det måste i framtiden skapas ett ännu bättre samarbete mellan våra länsmuseer och våra skolor runt om i landet. Vårt kulturarv, de orden låter så högtidliga, och jag tror att det var Sylvia Pettersson som hade samma inställning. Men när barn i olika åldrar får stifta verklig bekantskap med föremål från olika tider får de orden en reell innebörd, och förutsättningar skapas för ett framtida ökat intresse för vår kulturmiljö. Prot. 1987/88:136 Jag ställde förra året en fråga till kulturministern om hans syn på behovet — 8 juni 1988 av att genom kulturminnesmärkning skydda märkliga byggnader från nyare tider, och jag syftade då i huvudsak på den 30-talsarkitektur som vi har förnämliga exempel på. Kulturministern sade då att han ansåg det angeläget att vi i de kulturpolitiska diskussionerna starkare än hittills belyser arkitekturens roll. Jag hoppas att den nya lagen, när den nu träder i kraft, skall medföra att en vidgad inventering kommer till stånd, så att inte onödiga ingrepp förstör nyare tiders arkitektoniska mästerverk. De nya reglerna för byggnadsminnesförklaring medverkar till att hindra sådan förstöring. Denna vår uppfattning ligger till grund bl.a. för de generösare ersättningsregler som vi moderater har hemställt om. Det speciella förhållningssättet till den personliga äganderätten, så definierade Sylvia Pettersson bakgrunden till våra yrkanden. Det kanske är hennes tolkning av det som vi själva uppfattar som vår egen uppfattning om ett rättssamhälle. Herr talman! Jag skall inte här ta någon ny debatt. De moderata synpunkterna har tidigare redovisats av Håkan Stjernlöf. Herr talman! Jag vill sluta mitt anförande med att tacka kulturutskottets vice ordförande för ett gott samarbete under de gångna åren. Att kulturmiljön ligger utskottets alla ledamöter varmt om hjärtat torde ha framgått av behandlingen av det nu aktuella betänkandet. Behandlingen har varit förhållandevis kort men med säkerhet grundad på en djup övertygelse om värdet av att värna vår kulturmiljö.

Herr talman! Jag vill också börja med att uttrycka den glädje som jag kände när jag läste propositionen. Den berör ett ämne som är viktigt, jag skulle nästan vilja säga oumbärligt, för samhällsliv och samhällsansvar av i dag. Men, herr talman, innan jag går in på några av de detaljer som jag tänker ta upp, skulle jag gärna vilja teckna en litet bredare bakgrund och se frågorna ur ett litet större perspektiv. Jag tillhörde den årgång svenska män som var inkallad i beredskap under andra världskriget. Jag tillhörde den sista årgången, och vi fick stanna kvar i beredskap också när freden var sluten. Jag låg vid gränsen i norr, där Dietels armé just hade retirerat. Sovjets trupper hade ryckt in Nordnorge, och det var oroligt. Vi fick stanna över midsommar. Jag firade midsommar tillsammans med några andra ungdomar, som liksom jag var inkallade, på en bergstopp i midnattssolens sken. Då drömde vi om hur världen skulle nyskapas. En sak var vi fullständigt på det klara med, nämligen att vi inte ville leva i en sådan värld som den vi hittills hade upplevt, en värld präglad av Stalins utrensningar, Hitlers diktatur och aggression, världskriget och förintelsen. Vi ville förändra världen. Vi skulle återvända till det civila livet för att realisera alla de drömmar och alla de förhoppningar som vi hade när vi satt där i midnattssolens sken. Nu, mer än 40 år senare, kan man fråga sig: Hur mycket har vi egentligen uppnått, om man ser på händelseutvecklingen sedan midsommarnatten 139 1945? På den frågan skulle jag, herr talman, vilja svara: ganska mycket. Här i Sverige har vi realiserat många av de drömmar som vi ungdomar från de mest skilda håll i Sverige hade vid den tidpunkten uppe vid norska gränsen. Men detta har också haft ett pris som vi inte genast insåg, ett pris framför allt i form av den miljöförstöring som vi debatterade här i kammaren i går. Priset har också gällt kulturföremålen och bevarandet av vårt kulturella arv. Man behöver faktiskt bara se på invandrarna, vare sig de kommer frivilligt eller som flyktingar, hur stort värde den miljö varifrån de kommer har. Man behöver bara tänka på hur man i Polen har byggt upp de gamla miljöerna samvetsgrant och i detalj för att kunna känna sig hemma och känna sig leva i sin egen stad, sitt eget hem. Det är ett oerhört viktigt värde, ett värde som vi måste slå vakt om. På senare år har vi plötsligt insett att luftföroreningar och vattenföroreningar förvittrar ovärderliga värden. Jag kan som medlem av museinämnden i Göteborg, som bär ansvaret för fornminnesvården där, nämna hur vi med häpnad och fasa har sett hur den ena fasaden och utsmyckningen efter den andra plötsligt inte finns mer. Jag behöver bara nämna lejonen utanför Röhsska museet som ett exempel. Det är därför av utomordentlig vikt att ta tag i dessa ärenden. Och detta är bland det mest väsentliga man över huvud taget kan göra. Jag vill även på några punkter hälsa med glädje att utskottet har skrivit så positivt. Och jag kan i nästan allt väsentligt instämma i det som Sylvia Pettersson sade. Jag skall läsa upp två ställen i utskottets betänkande. Och jag vill gärna hålla fast såväl utskottet som regeringen vid dessa uttalanden. Utskottet har föreslagit en utökning med 10 milj.kr. Utskottet säger dessutom: Utskottet anser i överensstämmelse med vad som tidigare angivits att de insatser som hänger samman med luftföroreningar och försurning är mycket angelägna. Det finns därför inte anledning till någon erinran mot den inriktning budgetförslaget för nästa år har. Utskottet utgår emellertid från att regeringen vid den kommande budgetberedningen överväger möjligheten att öka byggnadsvårdsanslaget. Jag vill gärna understryka denna mening. Vidare vill jag också gärna med glädje hälsa den positiva skrivningen om Ingela Mårtenssons m.fl. motion om kulturminnesvården i Göteborg. I denna skrivning sägs: ”Det bör ankomma på RAÄ attutifrån den självklara utgångspunkten att insatserna skall styras dit de bäst behövs — bedöma behovet av insatser i bl.a. Göteborg.” Å Göteborgs vägnar tackar jag för det. Därmed vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan i allt väsentligt, men yrka bifall till de reservationer som folkpartiet står bakom och som Margareta Mörck har redogjort för.

Herr talman! Jag påpekade förra tisdagen, när vi debatterade kulturutskottets betänkande nr 20, att det var beklagligt att idrottsfrågorna inte kunde behandlas i ett sammanhang. Vi återkommer i dag till väsentliga delar av idrottens finansiering. Jag vill börja med att redovisa några siffror tagna ur RF:s petita för 1988/89.

Jag framhöll i idrottsdebatten den 31 maj att samhällsstödet till idrotten har minskat i reala termer och att detta har tvingat föreningar och förbund att söka andra finansieringsvägar. Självfinansiering i form av intäkter från i synnerhet bingo och lotterier är ofta av avgörande betydelse för verksamheten. Självfinansieringsgraden inom de olika specialförbunden i RF uppgår för närvarande till 56 6 i genomsnitt. Graden av självfinansiering varierar dock kraftigt mellan olika förbund, alltifrån golfens 90 9 till isseglingens 196; Enligt RF har de statliga spelformernas expansion inneburit en hårdnande konkurrens för idrottens traditionella inkomstkällor, såsom lotterier och bingo. Detta har skett utifrån en skyddad monopolställning och med en ohämmad marknadsföring. År 1979 fastslog statens offentliga lotteriutredning: ”Om de statliga lotterierna och totalisatorspelen i framtiden tillåts öka på samma sätt som hittills finns enligt vår mening risk för en ogynnsam utveckling för den ideella sektorn. Det statliga spelet och totalisatorspelen bör därför inte tillåtas att Prot. 1987/88:136 ytterligare breda ut sig på det ideella spelets bekostnad.” Sedan dess har — 8 juni 1988 Lotto, Måltipset och Joker tillkommit, för att inte nämna vadslagningen, ZOO GI Oddset och TökodRer ö Andringitoterilagen, Idrottsrörelsen har alltid haft lotterier som en viktig inkomstkälla. ENE OS-arrangemanget i Stockholm 1912 räddades i själva verket genom att regering och idrottsledning i gemenskap kunde finansiera det genom att knyta an till det idrottslotteri med många dragningar som beviljats redan år 1908. AB Tipstjänst tillför redan i dag idrottsrörelsen, framför allt fotbollen, betydelsefulla bidrag. Spelverksamheten bygger till mycket stor del på idrottsrörelsens egna aktiviteter. Ytterligare medel bör därför gå till idrotten — och då i första hand till de lokala föreningarna. År 1986 fick svensk idrott drygt 40 milj.kr. och 1987 59 milj.kr. i stöd och ersättningar från Tipstjänst. Bolagets vinst var dessa år 1 283 872 000 kr. resp. 1 290 525 000 kr. Idrottens finansieringskällor är i stort sett desamma i Sverige och Norge. En väsentlig skillnad är dock att merparten av det överskott som det statliga norska spelbolaget, Norsk tipping, inbringar genom sin verksamhet går direkt till idrotten, medan Tipstjänst i Sverige inlevererar sitt överskott till staten utan någon speciell öronmärkning. Det norska tipsöverskottet för år 1987 uppgick till 719 milj. nkr., varav idrotten erhöll 485 325 000 nkr. Över den norska statsbudgeten har för 1988 beviljats 3 150 000 nkr. till Norges Idrettsforbund och 2 060 000 till stipendier för elitidrottsmän, totalt alltså 490 535 000 nkr. Vi moderater vill genom att tillförsäkra idrottsrörelsen en större andel av Tipstjänsts överskott minska behovet av statliga bidrag, vilkas storlek är beroende av det rådande budgetläget och inte av idrottens verkliga behov. Redan under kommande budgetår bör en del av Tipstjänsts stora överskott överföras till idrottsrörelsen, och då i första hand till de lokala föreningarna. Regeringen bör därför på tilläggsbudget anslå 4,9 milj.kr. till idrottsrörelsen. Som en följd av bl.a. uppvaktningar från folkrörelserna tillsatte regeringen i februari 1987 enmansutredaren Birger Sandberg för att klarlägga den situation som uppstått genom de statliga spelens expansion. Utredningen genomfördes med stor snabbhet och resultatet uppfattades över lag som positivt. Man kan utan överdrift säga att folkrörelserna med stor och berättigad förväntan såg fram emot regeringens proposition. Tyvärr kan vi konstatera att förväntningarna inte blev infriade i den grad man haft anledning hoppas och tro. I Svensk Idrott nr 4 i år har ledaren rubriken ”Vi är inte nöjda”. Författaren, styrelseledamoten i RF Kjell Glennert, konstaterar att vissa av idrottsrörelsens krav tillgodosetts, medan andra inte vunnit gehör. Jag vill gärna citera några rader: ”Att man föreslår ett borttagande av bingoskatten vid spel om varuvinster är bara en konsekvens av tidigare fattade beslut, där lotterivinstsskatten på varuvinster ju redan den 1 januari 1986 togs bort. Idrottsrörelsen har alltså särbeskattats under tre års tid med ca 250 miljoner kronor medan andra stora folkrörelselotterier, typ A-lotteriet, undsluppit denna pålaga. Egentligen 143 borde staten återbetala de felaktigt uttagna bingoskatterna.” Även folkrörelsernas gemensamma arbetsgrupp för lotterifrågor uttalar stark kritik mot och besvikelse över regeringens lotteriproposition — och med all rätt. Nej, herr talman, med socialdemokratisk politik fortsätter idrotten dess värre att förlora. Det är därför nödvändigt, som vi moderater med skärpa framhåller, att en större del av spelmarknaden öppnas för de ideella föreningarna. Regeringen bör snarast utreda detta och snabbt återkomma till riksdagen med förslag härom. Jag yrkar bifall till samtliga reservationer där moderaterna finns bland undertecknarna. Herr talman! Bifall till de moderata motionerna skulle innebära att vi äntligen ger idrotten, och allt det den står för, den uppmuntran, det stöd och den arbetsglädje den i så hög grad förtjänar.

Herr talman! Jag kan i mycket också instämma i vad som Lars Ahlström här sade. Jag skall därför fatta mig ganska kort och gå rakt på våra konkreta yrkanden. Enligt folkpartiets uppfattning innebär kulturutskottets förslag vissa förbättringar i förhållande till propositionen, när en utskottsmajoritet nu har ställt sig bakom centerns och folkpartiets förslag om en sänkning av bingoskatten till 3 26 och att det slutliga beloppet inte bestäms förrän en tillståndsperiod har gått ut. Så långt kan vi vara nöjda. Men här finns också ett antal mycket goda motionsförslag som, om de hade tillstyrkts, skulle ha inneburit ännu bättre möjligheter för folkrörelserna att kunna öka sina inkomster. Det faktum att staten kan marknadsföra lotterier och spel genom TV-monopolet innebär ju att man ges ojämförliga konkurrensfördelar gentemot folkrörelserna. Undan för undan ökar staten sin andel av speloch lotterimarknaden. För litet mer än tio år sedan stod folkrörelserna för en tredjedel av denna marknad. I dag är denna tredjedel halverad, till en sjättedel. Minskningen tycks bara fortsätta, samtidigt som nettointäkterna krymper. Genom nya populära spel med penningvinster ökar staten sin andel av marknaden på bekostnad av folkrörelserna. Särskilt för idrottsrörelsen blir detta mycket kännbart. Idrottsrörelsens kostnader ökar i samma tempo som intäkterna minskar. För en aktiv idrottsledare går en icke oväsentlig del av tiden åt i jakten på pengar. Kommunernas och näringslivets sammanlagda stöd till idrotten är mer än tiofaldigt det stöd som staten ger — från dem kan man alltså knappast begära så mycket mer. Det är därför angeläget att vi kan återställa balansen mellan statens och folkrörelsernas spel och lotterier, åtminstone till den som rådde år 1975. Herr talman! Det är vår bestämda uppfattning att lotterier med direktdrag Prot. 1987/88:136 ning av penningvinster som det s.k. Trisslotteriet har slagit oerhört hårt mot — 8 juni 1988 folkrörelsernas lotterier. Vi anser därför att folkrörelserna bör ges rätt till samma slags lotterier. Jag vill därför yrka bifall till reservation 5. Över huvud taget tycker vi att propositionen ger alltför dåliga möjligheter för idrottsrörelsen och andra ideella organisationer att själva öka finansieringen av sin egen verksamhet. Lotteriutredningens förslag var inte heller tillräckliga i det avseendet. Därför önskar vi en ny utredning, och jag yrkar härmed bifall till reservation 8. För att riksdagen skall kunna följa hur förändringar i den statliga spelverksamheten påverkar hela marknaden efterlyser vi också en redovisning till riksdagen av hur man har tänkt sig att kompensera folkrörelserna, så att deras andel inte snabbt minskar igen. Här vill jag yrka bifall till reservation 11. Människor i vårt land köper inte lotter i förhoppningen att vinna prylar, knappast en gång bilar. Det folk vill ha kan de som regel skaffa sig ändå. Men att snabbt bli rik genom ett tursamt lottköp har en avsevärd lockelse. Lotteriutredningen föreslog faktiskt att penningvinster skulle tillåtas utan begränsningar. De borgerliga partierna har föreslagit att sådana vinster med en gräns vid 500 000 kr. skall få förekomma i såväl lokala som länsoch rikstäckande lotterier. Här yrkar jag bifall till reservation 12. Vi tycker det är bra att tillståndstvånget för vissa lokala lotterier slopas och att det i en del fall bara krävs registrering. Tyvärr skall det inte gälla försäljning från s.k. fasta försäljningsställen. Den lättnad som man erbjuder med den ena handen tar man tillbaka med den andra genom det administrativa merarbete och de ökade kostnader som det innebär för föreningarna. Jag yrkar härmed bifall till reservation 13 och även till reservation 15, eftersom vi menar att polis och länsstyrelse även i fortsättningen klarar både tillståndsgivning och registrering. Att belasta kommunerna anser vi vara fullständigt överflödigt.

Herr talman! Man kan säga att vi i riksdagens tionde timme, flera dygn försenat, skall diskutera förslaget om ändring i lotterilagen. Jag hoppas att det skall bli någorlunda intressant ändå. Efter flera uppvaktningar tillsattes en enmansutredning, som hade i uppdrag att framlägga förslag till förbättringar av folkrörelsernas möjligheter att få inkomster av spelverksamhet. Tanken var också att ta igen en del av den marknad som folkrörelserna hade förlorat till staten. Som vi ser det i centern var det ett dåligt förslag som kom att presenteras i propositionen. Jag har kunnat notera i tidningarna att man från folkrörelsernas sida har sagt att det blir en stor debatt om lotterier. Jag tror inte att det blir det — därtill var regeringens förslag alltför dåligt. Vi i centern hade synpunkter även på utredningsmannens förslag, men om det förslaget hade lagts till grund för propositionen hade resultatet onekligen blivit bra mycket bättre. Man kan säga att vad som återstår i propositionen av utredningens förslag är att de s.k. 21-lotterna har gjorts lagliga. De var i vissa fall olagliga, alldenstund vinsterna betalades ut i pengar och inte i presentkort. Det blev 145 alltså ett mycket klent resultat av denna utredning. Jag vill uttrycka centerns glädje över att det faktiskt går att förändra förslag under utskottsbehandlingen. Det är ofta så att en utskottsmajoritet i alla lägen vidhåller regeringens förslag i en proposition. Men i det här fallet gjordes faktiskt förändringar. De gäller bingoskatten, och vi tror att resultatet kommer att bli ganska bra för föreningarna. Det finns kvar en liten skönhetsfläck, som vi från centern påtalar i ett särskilt yttrande. Vi tycker inte att det var nödvändigt att, som utskottet föreslår, korsa de olika systemen så att man skall göra en preliminär inbetalning på det sökta tillståndsbeloppet och sedan slutligt avstämma det mot det verkliga utfallet. Enligt centerns mening hade det varit bättre att ha en avstämning efter tillståndstidens slut mot det verkliga beloppet. Det blev en lägre skatt. Föreningarna behöver inte vara så ängsliga för att sätta i gång bingospel, eftersom de inte behöver riskera att göra de förluster som man kunde ana skulle bli följden om de dels skulle ha betalat en högre procentsats på tillståndsbeloppet, dels kanske inte skulle ha kunnat genomföra spelet i hela dess omfattning. Man kan konstatera — det har man gjort i tidigare utredningar, och folkrörelserna, särskilt idrottsrörelsen, har gjort det flera gånger — hur utvecklingen har varit på spelmarknaden, där folkrörelserna har tappat stora marknadsandelar. För närvarande har folkrörelserna 18 26 av spelmarknaden. År 1975 hade de en tredjedel av marknaden. En målsättning för centerpartiet är att folkrörelserna skall få tillbaka den marknadsandel som de hade 1975. Den statliga spelverksamheten har ökat mycket snabbt, och det är inte så svårt att lista ut varför det är på det sättet. Människor lockas mycket starkt av penningvinster. Det är därför vi från centerns sida har föreslagit att man skall höja beloppen för tillåtna penningvinster. I propositionen sägs att det högsta tillåtna beloppet i fråga om penningvinster skall vara 500 kr. Det skulle gälla endast lokala lotterier — icke rikslotterier. Centern har i motion föreslagit 500 000 kr. som högsta belopp, och att det skall gälla för både lokala lotterier och rikslotterier. Det är en rejälare summa som förenklar det hela. Man behöver inte ha så många regler att ta hänsyn till. Det torde knappast vara något lokalt lotteri som kommer upp till den vinstsumman, men man har i alla fall möjligheten om man skulle vilja försöka. Det har ibland i debatten framförts argument om att folkrörelserna borde förbehållas varulotterierna i centrala lotterier, därför att det skulle vara attraktivt för de statliga spelbolagen att införa varuvinster i sina spel. Om det skulle ligga någon sanning i detta, skulle det säkert ha förelegat mängder av ansökningar — från Tipstjänst, från ATP för att ta ett par exempel. Penninglotteriet skulle naturligtvis känna sig kolossalt stimulerat av att få ha varuvinster. Jag har icke hört talas om några sådana ansökningar. Den enkla anledningen till det är naturligtvis att det är penningvinsterna, de höga penningvinsterna, som drar till sig intresset. Tidigare var det så att s.k. skraplotter eller lotter med direktdragning var förbehållna folkrörelserna. Det har blivit en stor spelartikel för staten genom de s.k. trisslotterna. Centern vill att sådana lotter skall vara förbehållna folkrörelserna även fortsättningsvis. Vi säger att om man inte kan få ett riksdagsbeslut om det, så må det bli så att inkomsterna från sådana spel, t.ex. Trisslotteriet, skall tillföras folkrörelserna. Detta kan man sammankoppla med den diskussion som fördes i utredningen om att man, vilket har varit ett önskemål hos framför allt idrottsrörelsen, skulle bilda ett folkrörelseägt spelbolag och driva spel i konkurrens med de statliga spelen. Vi i centern tycker att det, om man inte kan få ett direkt stopp för statliga spel med direktdragningar, vore en bättre lösning att använda sig av den organisation som finns uppbyggd för statliga spelbolag och att vinsten från t.ex. Trisslotteriet tillfördes folkrörelserna. En annan sak som det förs diskussion om i utskottsbetänkandet är förslaget att man inte skulle få sälja lotter på fasta försäljningsställen med det enkla förfaringssättet, dvs. efter en anmälan. Utskottet har diskuterat fram och tillbaka definitionen på ett fast försäljningsställe. Utskottsmajoriteten har stannat för en definition som innebär att det föreligger betydande risker för att de riktigt små föreningarna inte skall kunna sälja lotter. Exemplen är inte obekanta: lanthandlaren eller tobakshandlaren kan mycket väl vara medlem i en idrottsförening och tycker att han mycket väl kan sälja föreningens lotter till de kunder som kommer till hans butik. Det borde självfallet vara tillåtet att göra så. Om det samtidigt står en automat för enkronaslotter i lokalen betraktas lokalen däremot som fast försäljningsställe. Då får handlaren, enligt utskottets tolkning, inte lov att hjälpa sin lokala idrottsförening att sälja lotter i affären. Vi i centern tycker naturligtvis att detta är tokigt. Vi föreslår därför att man även på fasta försäljningsställen skall få sälja lotter efter sedvanlig registrering. Penningvinsterna har diskuterats. Oftast anses andra vinster som mer attraktiva i rikslotterierna. Det är t.ex. tillåtet att som vinster ha upp till 20 20 av vinstsumman i form av värdepapper. Värdepapper är i dag det närmaste man kan komma kontanter. Det är ingen svårighet att lösa in obligationer till kontanter. Detta är i dag skattefritt. Därför bör prissumman på 500 000 kr. vara en ordentlig stimulans för folkrörelserna att anordna lotterier. Det finns naturligtvis fler punkter i utskottets betänkande som jag kunde kommentera, men jag skall i stället avsluta med att beröra frågan om bingo i närradion. Det har tillsatts en utredning med uppdrag att lämna förslag om regler för dessa spel i närradion. Propositionen föreslår att bingospel i närradion inte skall vara tillåtet. Utskottet har skärpt bestämmelserna till att avse även andra, lotteriliknande spel. Det finns inte någon anledning att göra denna begränsning förrän utredningens förslag har remissbehandlats och möjligtvis också lagts till grund för en proposition. Jag har nyligen sett utredningens förslag. Det är ganska nytt, och därför bör riksdagen följa centerns förslag att inte binda sig för ett förbud vid denna tidpunkt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 6, 7, 12, 13 och 17.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har under en följd av år i olika motioner föreslagit att statens nettoinkomster från aktiebolaget Tipstjänst successivt bör överföras till idrottsrörelsen. Skälet till detta är för det första vetskapen om det stora behov som i dag föreligger inom idrottsrörelsen och speciellt inom små och lokala idrottsföreningar av ökat ekonomiskt stöd. En mycket stor del av den från social synpunkt mycket värdefulla verksamheten är just de små, lokala idrottsföreningarna som i dag till stor del bedrivs av frivilliga idrottsledare på ideell basis. För det andra har statens inkomster från Tipstjänst ökat avsevärt den senaste tiden och uppgår i dag till nästan en och en halv miljard kronor. Vpk anser inte att idrottsrörelsen skall finansiera sin verksamhet genom att överta en större del av den statliga spelmarknaden. Så länge spelverksamheten bedrivs i statlig regi sker verksamheten under någorlunda kontrollerade former. Det finns inte tillräckligt starka skäl att ändra på dessa förhållanden i dag. Det finns mycket starka skäl för att delar av statens inkomster från Tipstjänst successivt överförs till idrottsrörelsen. Vi anser att idrottsrörelsen är en folkrörelse som har mycket stor betydelse för samhällsutvecklingen, och staten bör ställa de ekonomiska medel till förfogande som krävs för att stimulera den fortsatta verksamheten. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk-reservationen.

Herr talman! Jag vill inleda med någon reflexion kring vad Lars Ahlström sade, och jag vill ställa en fråga. Lars Ahlström började med en beklagan över att staten tar alla pengar från spelverksamheten. Han gjorde jämförelser med Norge, och han sade också att med socialdemokratisk politik fortsätter idrotten att förlora. Jag har bestämt för mig, Lars Ahlström, att de praktiska resultaten brukar vara kännetecknande för om förutsättningarna är goda eller inte. Såvitt mig är bekant har vi en alldeles enorm bredd på verksamheten. På elitnivå gör vi också mycket goda resultat i förhållande till vår folkmängd och landets storlek. Tyder inte detta på att landets idrottsrörelser har det ganska bra? Dessutom vill jag fråga de partier som vill överföra pengar från statens verksamhet, Tipstjänst och annat, direkt till idrotten och andra folkrörelser. Ni föreslår ju ett inkomstbortfall för staten, och vad vill ni då ersätta det bortfallet i statsbudgeten med? Det har jag aldrig fått redovisat. Herr talman! Bakgrunden till det arbete som ligger bakom dagens förslag till ändringar i lotterilagen är utvecklingen på lotterimarknaden. Under lång tid har folkrörelsernas andel av denna marknad otvivelaktigt minskat till fördel för den spelverksamhet som staten bedriver. Folkrörelsernas inkomster av lotterier har minskat även realt sett. Det är alldeles riktigt. I propositionen som ligger till grund för betänkandet betonas den betydelse som folkrörelserna har i vårt samhällsliv. Omfattningen av deras verksamhet är mycket stor både då det gäller antalet föreningar och organisationer av skilda slag och såvitt gäller antalet medlemmar och antalet aktiva ledare och funktionärer. Föreningarnas ekonomi bygger på flera inkomstkällor. Dit hör medlemsoch deltagaravgifter, anslag från samhället, inkomster från lotterier och bingo, pengar från annan verksamhet — exempelvis arrangerande av tävlingar och andra evenemang —, inkomster från försäljning i anslutning till verksam heten och från andra aktiviteter som kan ha viss anknytning till den egentliga Prot. 1987/88:136 uppgiften. Reklamoch sponsorsinkomster är en annan del. Föreningarna = 8 juni 1988 får alltså sina inkomster från många olika håll. ge ” En betydande del av folkrörelsernas inkomster kommer med säkerhet från Antliingi löltörilagen, lotterier av olika slag och från bingo. Syftet med de föreslagna förändringar On na i lotterilagen är att underlätta för folkrörelserna att finansiera sin verksamhet med just lotterier och spel. Detta kan ske på tre sätt. Folkrörelserna kan för det första ges möjlighet att anordna mer attraktiva lotterier än hittills. För det andra kan organisationernas utbyte av anordnade spel öka. För det tredje kan den administrativa hanteringen av lotterier och spel förenklas. Propositionen innehåller förslag på samtliga dessa tre områden. Det har varit ett starkt önskemål från folkrörelsernas sida att penningvinster skall tillåtas även i deras lotterier och inte, som nu, vara förbehållna de statliga spelen. Denna önskan tillmötesgår regeringen så till vida att penningvinster upp till 500 kr. tillåts i föreningslotterier, dock inte i rikslotterier. Dessa penningvinster blir skattefria. Det blir således möjligt för organisationerna att ha både varuoch penningvinster. Det förtjänar även att påpekas att det redan i dag är möjligt att anordna rikslotterier med en viss del av vinsten i form av värdepapper. När det gäller bingo blir det enligt förslaget möjligt att erbjuda penningvinster upp till värdet av ett halvt basbelopp. Dessa åtgärder ger folkrörelserna möjligheter att anordna mer attraktiva spel och lotterier än hittills. Möjligheterna att få ett större utbyte av spelen förbättras på flera sätt. Naturligtvis blir det ett bättre utbyte om innehållet ter sig mer attraktivt för den som spelar. Skattefriheten för penningvinsterna i vanliga lotterier ökar också utbytet. Den sänkning av bingoskatten som utskottet föreslår verkar också i samma riktning. Dessutom föreslås att bingoskatten tas bort för bingospel med endast varuvinster. I dag får lotterier anordnas av lokala organisationer, s.k. polislotterier med en högsta tillåtna omsättning av 30 000 kr. Den gränsen föreslås nu höjas till 300 000 kr. under en treårsperiod. Eftersom utrymmet på marknaden har visat sig vara betydligt större än vad som tidigare antagits bör denna förändring också medge ett större utbyte av spelverksamheten för föreningarna. Regeringen föreslår också betydande förändringar i administration och hantering av lotterifrågorna. Vissa spel skall få anordnas utan tillstånd eller registrering. För andra ersätts den nuvarande tillståndsprövningen av ett enkelt registreringsförfarande. Vissa delar av prövningen flyttas från nuvarande myndighet, polis och länsstyrelse, till kommunerna. Det innebär en närmare väg till tillsynsmyndigheten än vad som nu är fallet. Dessutom föreslår utskottet en förenkling för föreningarna i förfarandet med bingoskatten i jämförelse med nuvarande system. I tre reservationer finns krav på överförande av inkomster från statens spelverksamhet till folkrörelserna. Det är krav som utskottet och riksdagen tidigare avvisat vid flera tillfällen. Skälet är helt enkelt att folkrörelsernas samhälleliga anslag givetvis måste vägas mot andra anslagsbehov. Folkrörelserna, både idrotten och andra delar av Folkrörelsesverige, har rätt till ett betydande samhällsstöd. Men att genom en specialdestinering avstå från prövningen gentemot andra behov kan inte vara riktigt. 149 Ett par reservationer berör motionskrav på ytterligare utredningar. Till detta är att säga att dagens förslag föregåtts av en utredning, att frågan om en kulturoch folkrörelsefond bereds inom regeringen samt att den särskilda utredningen om bingospel via närradio och kabel-TV nyligen framlagts. I detta sammanhang vill jag betona vad som sägs i såväl propositionen som utskottets betänkande, nämligen att resultatet av de åtgärder som vi kommer att besluta om är avhängigt av i vilken utsträckning folkrörelserna förmår utnyttja den stärkta ställning de får på marknaden. Med tanke på den kraft och vitalitet som kännetecknar svenska folkrörelser finns det anledning till tillförsikt därvidlag. Ett exempel på detta är det försök till nya spelformer som Riksidrottsförbundet vill göra i Västeråsområdet tillsammans med Penninglotteriet. Betydande lättnader föreslås nu. Bingoverksamheten omsatte 1986 över 1,5 miljarder kronor, och skatten som då baserades på enbart varuvinster uppgick till ca 85 miljoner. Denna slopas nu. Tillsammans med möjligheten att ha penningvinster och den skattesänkning som utskottet föreslår måste dessa åtgärder vara en betydande förbättring. Förslaget om penningvinster i lokala lotterier ökar deras attraktivitet. Begränsningen till 500 kr. innebär att även penningvinsterna här blir skattefria. Det innebär också administrativa fördelar. Beträffande penningvinster i rikslotterier vill jag bara hänvisa till möjligheten att ha värdepapper som vinster. Det finns skäl att betona att dessa räknas som varuvinster och därför ej beskattas. Jag är övertygad om att värdet av penningvinster i dessa lotterier är övervärderat i förhållande till värdepapper. Det som jag nu senast har sagt må vara svar på de reservationer som tar upp frågorna om beskattning och penningvinster. Jag har ytterligare en kommentar till bingobeskattningen. Utskottet föreslår att skatten skall baseras på omsättningen och tillmötesgår därmed centerns förslag. Detta tillvägagångssätt är administrativt enkelt och praktiskt. Det är en förbättring i förhållande till propositionsförslaget. En markering görs i propositionen när det gäller tillståndsgivningen för bingo, där det sägs att man vid prövningen skall ta hänsyn till föreningens ungdomsverksamhet och behovet av inkomster för denna. Denna bestämmelse, som också tagits in i lagtexten, har tillkommit för att främja en jämnare fördelning av bingotillstånden. En annan betydelsefull utgångspunkt anges i propositionen: lotterioch spelmarknaden skall i princip vara förbehållen staten och folkrörelserna. De förslag som nu ligger redo för beslut inriktas på att stärka folkrörelsernas ställning på marknaden. Det nyss relaterade ställningstagandet är emellertid viktigt inför framtiden. De reservationer som avser automatspel och kasinon har utskottet och riksdagen avvisat vid tidigare tillfällen. Det har inte tillkommit något som motiverar en förändring. Herr talman! Jag vill sammanfattningsvis säga att det råder stor enighet om värdet av folkrörelsernas arbete och verksamhet och om behovet av att stärka deras ställning på speloch lotterimarknaden. Det förslag vi snart är beredda att ta ställning till innebär betydande förbättringar när det gäller att stärka folkrörelsespelens attraktivitet, när det gäller organisationernas utbyte av sin spelverksamhet och beträffande det administrativa hanterandet — Prot. 1987/88:136 av tillstånd m.m. Nu ankommer det på folkrörelserna att utnyttja de 8 juni 1988 möjligheter detta ger. Jag yrkar bifall till kulturutskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Anders Nilsson säger att idrotten har det ganska bra. Det har också jag sagt, och jag betonade det i det anförande jag höll förra tisdagen här i kammaren. Svensk idrott har under föregående år uppnått enastående framgångar, och framgångarna fortsätter även i år, glädjande nog. Men det är tack vare de otroliga insatser som görs av de ideellt arbetande ledarna. Frågan är bara hur länge de orkar. Halmstad BK:s tränare Kenneth Rosén sade i en tidningsartikel i augusti förra året: ”Idrottsrörelsen borde strejka en vecka för att visa hur dålig ekonomi nästan alla klubbar har och hur svårt det är att skaffa nödvändiga inkomster. — — — Nästan alla idrottklubbar i Sverige har minus i kassan.” Varför tror Anders Nilsson att folkrörelserna, däribland idrottsrörelsen, uppvaktade regeringen för att få till stånd en lotteriutredning? Avsikten var naturligtvis att understryka den utomordentligt prekära ekonomiska situation som de allra flesta klubbar befinner sig i, en situation som klaras tack vare dessa fantastiska insatser från ledare och tränare. I april hade Riksidrottsstyrelsen ett sammanträde. I en rapport från detta sammanträde står så här: ”Vid sammanträdet diskuterades också regeringens proposition i lotterifrågan. Idrottsrörelsen anser att propositionen står långt från det resultat Birger ”Farsan” Sandberg kom fram till i sin lotteriutredning. Regeringen är uppenbarligen inte beredd att tillåta spel på samma villkor som gäller för staten. Genom detta slår regeringen undan folkrörelsernas möjlighet att återta förlorade andelar på speloch lotterimarknaden.”

Herr talman! Utan tvekan kan man instämma i Anders Nilssons uppfattning om att den svenska idrottsrörelsen otvivelaktigt har haft stora framgångar. Om detta beror på samhällets insatser eller om det har skett trots samhällets bristande stöd är en fråga som man kan diskutera.

Åtskilliga gånger ställer föräldrar upp och kör sina barn till olika aktiviteter. Åtskilliga gånger har mina egna barn hemma försökt finansiera sin blygsamma verksamhet genom att sälja lotter. Mot bakgrund av den erfarenhet jag har skaffat mig av de lokala små idrottsföreningarna måste jag säga att samhällets insatser milt sagt är blygsamma när det gäller en folkrörelse som fyller en så stor social funktion. Anders Nilsson säger nu att de partier som föreslår att Tipstjänsts inkomster successivt skulle överföras till idrottsrörelsen bör hitta finan 151 sieringskällor för att ersätta staten för den förlorade inkomsten. Till skillnad från Anders Nilsson uppfattar vi inte idrottsrörelsen som något slags vinstgivande verksamhet, som skall ge staten ökade inkomster. Jag vill påminna om att Tipstjänsts inkomster och verksamhet i stort sett bygger på idrottsrörelsens egna aktiviteter. Det ekonomiska nettoresultatet borde därför falla tillbaka på idrottsrörelsen.

Herr talman! Först vill jag gärna hålla med Anders Nilsson om att man givetvis skall vara försiktig med nya utredningar. Man har gjort en utredning som inte har gett önskat resultat — i varje fall anser inte vi det. När jag har tagit del av vad folkrörelserna tycker, har jag inte heller där funnit någon som anser att utredningens resultat, dvs. regeringens proposition, blev bra. Från centerns sida tycker vi att det mot denna bakgrund kanske vore rimligt att tillsätta en parlamentarisk kommitté, som skulle se över litet mer än vad enmansutredningen förmådde att göra på den korta tiden. Det kommer naturligtvis in synpunkter som att utan idrotten, vilket har berörts här tidigare, skulle statens inkomster av spel inte alls vara så stora. De bygger mycket på idrottsaktiviteter. Utan uppoffrande hästägare skulle ATG och staten inte ha de nuvarande spelinkomsterna från trav. Det finns flera sådana här exempel. Det är således viktigt att man ser över hela den här marknaden. Sedan tycker jag, för att låna idrottsspråk en stund, att Anders Nilsson ställer folkrörelserna offside. Han säger att man får ha värdepapper i rikslotterierna. Det är sant att man kan ha det upp till 20 26. Det är möjligt att det går att öka den andelen litet grand. Det visar sig emellertid att värdepapper inte är lika populära som pengar. Det finns ju ingen annan rimlig förklaring till att de statliga lotterierna hela tiden drar ifrån. Ärinte det att ställa folkrörelserna offside när man inte låter dem använda pengar i det här spelet? Alla uppoffrande ledare och föräldrar till ungdomar som håller på med idrottsutövning har naturligtvis också en önskan att kunna sälja attraktiva lotter. Hur många lottförsäljare finns det inte inom folkrörelserna som går runt och försöker sälja lotter med ganska dåliga vinster, beroende på de bestämmelser vi har. Det kommer så att förbli eftersom förändringarna inte är tillräckligt bra. När de skall försöka sälja de här lotterna, har de krav på att lotterna är attraktiva så att folk köper dem och att de får en del av den spelmarknad som ändå finns. All erfarenhet visar nu att det är helt klart att penningvinster är populärare än obligationer och den typen av värdepapper. Anders Nilsson frågar de partier, som föreslår att man skall få ökad del av statens spelinkomster, varifrån pengarna skall tas. Vi talade om idrotten här i kammaren för inte så länge sedan. I sitt budgetförslag har centern faktiskt ett ökat anslag till idrotten. Vi skulle kanske inte ha behövt ta det ur statskassan, om man hade fått ökade inkomster från spelmarknaden.

Herr talman! Anders Nilsson drar slutsatsen att idrotten har det bra, eftersom den är så framgångsrik. Visst har vi en topp, och vi har en bredd. Det har vi emellertid trots statens medverkan. Verksamheten kan precis som Prot. 1987/88:136 Lars Ahlström sade drivas tack vare oförtröttliga ledare och föräldrar och, 8 juni 1988 vill jag säga, ett rejält stöd från kommuner och näringsliv. Jag skulle vilja ställa en fråga till Anders Nilsson som kanske ligger litet vid sidan av det egentliga ämnet. Jag vill dock ställa den därför att Anders Nilsson flera gånger betonade att penningvinster på 500 kr. och värdepapper icke beskattas. Om man bortser från det goda syftet med att köpa lotter, hur kommer det sig att socialdemokraterna tydligen anser att spel och dobbel och de inkomster som det ger tydligen är mer hedervärda än en inkomst på 500 kr. från ett arbete?
Herr talman! Jag förstår inte den sista frågan. Jag ber därför Margareta Fogelberg att utveckla den litet grand. Sedan skulle jag vilja säga till Lars Ahlström att hans resonemang om idrottsrörelsens arbete är riktigt på ett sätt. Idrottsrörelsen är en självständig rörelse. Dess ledare, dess aktiva m.fl. har gjort att den svenska idrottrörelsen har blivit så framgångsrik, såväl på bredden som när det gäller eliten. Förutsättningarna för att denna fantastiska utveckling har kunnat äga rum är att man från samhällets sida tillhandahåller lokaler och hallar, att föräldrar ställer upp och hjälper till, att ledare lägger ner ett bra arbete, att kommun, stat och landsting ger bidrag och att det sker utbildning och idrottsforskning. På utbildningssidan har bl.a. SISU betytt en hel del. Samhället har således på en mängd olika sätt bäddat för denna fina verksamhet inom idrottsrörelsen. Jag reagerar emot dem som resonerar så att det är en uppoffring för föräldrar att medverka till att deras barn kan idrotta och att det är en uppoffring för ledarna att arbeta med detta. Jag har själv haft barn som har varit aktiva iidrottsverksamhet och som jag har kört till tävlingar. Jag har sett det som ett nöje och som en glädje att kunna vara med i detta. Jag har arbetat litet grand som ledare i organisationer, och jag har funnit att det arbetet har gett mig minst lika mycket som jag har kunnat ge de aktiva. Vi bör se idrottsrörelsen som en helhet, där man inte skiljer på de uppoffrande, dvs. ledare och föräldrar, och på dem som får nytta av detta, dvs. de aktiva. Hela den här rörelsen är en stor social gemenskap som har stora värden. Ja, det var den salvan. Jag skulle sedan vilja säga några ord om utredningar. Det har som sagt gjorts en utredning på det här området, och en del av det som hör hemma i gränszonerna håller på att utredas. När någonting har - utretts, i det här fallet lotterierna, och förslag har lagts fram, är det väl naturligt att säga: Låt oss nu se vad det här får för effekt. Idrottsrörelsen tror jag är mäktig, liksom andra folkrörelser, att ta till vara de fördelar som ligger i förslagen. Låt oss vänta och se hur verksamheten utvecklas. Vi har förändrat lotterilagstiftningen med jämna mellanrum. Det skedde en viss lagstiftning 1979, och 1982 och 1986 gjorde vi förändringar. I ett modernt samhälle måste verksamheter anpassas allteftersom samhället utvecklas. Låt oss se vad det som nu föreslås får för effekter.

Herr talman! Självklart är varje form av uppoffring, i den bemärkelse som vi diskuterar i dag, förenad med nöje och engagemang. Jag kan garantera Anders Nilsson att alla de tusentals föräldrar som i dag aktivt medverkar i de små lokala föreningarnas aktiviteter och ställer upp för sina barn och för föreningarna kommer att fortsätta att göra det, bara staten tar ett ökat ansvar på det här området. Otvivelaktigt finns det i dag mycket stora ekonomiska svårigheter inom folkrörelserna. Men alla de inkomster, 1,5 miljarder kronor eller 1 500 milj.kr., som staten tar in från Tipstjänst bygger på idrottsrörelsens verksamhet. Det förefaller naturligt att en del av de pengarna borde falla tillbaka för att täcka de stora behov som finns inom idrottsrörelsen. Varför skulle det vara omöjligt att göra en sådan sak i Sverige? I Norge gör man det, och i Italien går nettoinkomsterna av tipset i sin helhet till idrottsrörelsen. Idrottsutövare, idrottsledare och idrottsaktiviteter har i Italien en mycket mycket bättre situation än i Sverige. Varför kan vi inte låta tipsinkomsterna gå tillbaka till idrotten här i Sverige, när det är möjligt i andra länder? Självfallet har en stor del av den aktivitet som i dag bedrivs inom idrottsrörelsen som en förutsättning de samhälleliga insatser som görs, från både statens och kommunernas sida, i form av idrottshallar, simhallar och andra anläggningar, men det är inte tillräckligt. Man kan gott jämföra med ett sådant land som Italien, om man inte vill jämföra med andra länder.
Herr talman! Anders Nilsson förstod inte varför man vill ha nya utredningar. Men det är ju bara för att de förslag som lämnats inte är tillräckliga för att bl.a. idrottens egenfinansiering skall kunna öka genom tillgång till en större andel av lotterimarknaden. Den fråga som jag ställde till Anders Nilsson och som han inte förstod var: Varför betonar Anders Nilsson gång på gång att vinster på 500 kr. är skattefria och att värdepapper är skattefria, när den som i dag vill tjäna 500 kr. genom eget arbete får betala ungefär två tredjedelar i skatt? Är det mera hedervärt att vinna pengar på spel och dobbel än att jobba?

Herr talman! Jag håller i allra högsta grad med Anders Nilsson, när han säger att idrottsrörelsen är en stor social gemenskap. Jag har själv verkat och verkar fortfarande som aktiv ända sedan 1943 och även på olika nivåer som ledare. Jag har aldrig sagt, Anders Nilsson, att det oegennyttiga arbete som föräldrar och andra gör skulle vara en uppoffring, men jag har sagt att det finns gränser, och det är alldeles klart att man så småningom når en gräns. Den gränsen nås ofta när de egna barnen av en eller annan orsak slutar att tävla. Den avgången från ledarskiktet är mycket beklaglig. Det är väsentligt att föreningarna utan onödig administration och onödig byråkrati ges möjlighet att skaffa sig en ekonomi som kan klara den viktiga insats de gör, särskilt för våra ungdomar. Vi moderater vill ge större utrymme och bättre förutsättningar för finansiering genom egen verksamhet.
Herr talman! Den fråga som har kommit upp om uppoffringar kan vara intressant att titta litet närmare på. Jag tycker att de uppoffringar jag har bidragit med har varit väldigt trivsamma och nyttiga för mig. Jag har under åren varit rätt engagerad inom idrotten, framför allt för barn och ungdomar, men jag vet många som har gjort betydligt större insatser. För att så tala om lotterierna, som vi faktiskt håller på att diskutera, vill jag säga att det naturligtvis är trevligt att kunna erbjuda mera attraktiva lotterier. Det är i princip samma jobb, men det ger litet ökade intäkter för föreningarna. Jag känner många som tycker att det börjar bli slitsamt att dels hålla på med det ideella arbetet, dels behöva bidra till en allt svårare finansiering. Anders Nilsson säger att vi med jämna mellanrum har förändrat lotterilagstiftningen. Ja visst, det är alldeles sant. Men jag undrar om Anders Nilsson gör några reflektioner med anledning av vad som har hänt under det förändringsarbetet. Varje gång det har skett en förändring har den statliga spelmarknaden ökat på bekostnad av de ideella organisationernas. Då måste det vara något fel. De förändringar som gjorts har inte varit tillräckligt bra för att folkrörelsernas lotterier och spel skulle bli tillräckligt attraktiva. Det måste vi lära någonting av, och nu hade vi chansen att göra ett litet större kliv, men den chansen har utskottsmajoriteten inte tagit.
Herr talman! Margareta Fogelberg frågade varför jag betonar att vinsterna är skattefria. Jo, det gör jag därför att om spelarrangören inte behöver betala 30 Yo eller någonting sådant i skatt, ökar utrymmet för spelarrangören att ha mer attraktiva vinster och således ha ett mer attraktivt utbud att erbjuda spelarna. Det är till fördel för den förening som arrangerar, för det är lättare att sälja lotterna. Så enkelt är det med det. Sedan var det den andra frågan, om det är finare att vinna 500 kr. på lotteri än att få samma belopp för att arbeta. Jag tycker att Margareta Fogelberg skall förklara vem som har sagt det. Jag känner inte igen det resonemanget. Sedan vill jag helt kort säga till både Jan Hyttring och Alexander Chrisopoulos att jag hela tiden har sagt att det behövs ett bättre utrymme för folkrörelserna att anordna spel och lotterier. Det är därför regeringen har lagt fram den här propositionen.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att gå in i den här debatten i denna sena timma, men det har gjorts ett par påståenden som jag inte kan underlåta att kommentera. Det har sagts att med socialdemokratisk politik fortsätter idrotten att förlora. Jag vill citera Fabian Månsson och säga: Vet hut, vet sjufallt hut! Under de borgerliga åren tappade den svenska idrottsrörelsen 14 96 i reala pengar. Under sex borgerliga år minus 14 96 i reala pengar; under sex socialdemokratiska år plus 15 Yo i reala pengar — jag vet inte hur man kan få det till att idrottsrörelsen förlorar. Den avgående borgerliga regeringen lade fram en lotteriproposition 1982, signerad Björn Molin. Där konstaterades att penningvinster skall vara förbehållna statliga lotterier. Nu lättar vi på detta, genom att föreslå införande av penningvinster i bingospel och lokala lotterier. Därtill möjliggörs att värdepapper får användas skattefritt i de centrala lotterierna. Ni hade möjligheten 1982, men även om det var helt nödvändigt att införa penningvinster gjorde ni inte det. Nu är ni inte nöjda när vi öppnar vägen för penningvinster, utan ni hänger upp er på de s.k. rikslotterierna. Samtidigt som ni samlar er kring ett vinstbelopp på 500 000 kr. i beskattade pengar i rikslotterier, möjliggörs en högsta vinst på upp till 2 miljoner skattefritt i värdepapper i centrala rikslotterier, genom ett nyligen fattat beslut av lotterinämnden. Det innebär alltså att den som får denna vinst kan hämta ut 2 miljoner i värdepapper och omsätta dem i pengar utan att de beskattas. Om det skulle ha varit 30 96 beskattning på en penningvinst förstår var och en att beloppets storlek inte hade varit 2 miljoner utan betydligt mindre. Det kan alltså inte vara ett dåligt förslag, när det på detta sätt blir möjligt för folkrörelserna att utnyttja värdepapper som högsta vinst. Det måste vara lika attraktivt som att få ett betydligt mindre belopp efter skatt med en penningvinst. Det påstods att det enda som var kvar av ”Farsan” Sandbergs utredning var att 21-lotter gjordes lagliga. Det påståendet faller på sin egen orimlighet. Förslagen i utredningen genomförs med ett undantag, nämligen att införande av enarmade banditer inte möjliggörs.

Jag frågar föreningslivet om man känner sig bidragsberoende. Vi slår vakt om föreningars frihet, men vi vill ge föreningar möjlighet att arbeta oberoende av deras förutsättningar att skaffa egna inkomster. Vi vill att det skall finnas en grundläggande förutsättning för föreningsaktiviteter i små som stora föreningar, i små som stora idrottsförbund. Det är statsbidrag eller andra allmänna samhällsbidrag som möjliggör detta. Därutöver skall det självfallet finnas förutsättningar för egenfinansiering. Det vore ett kargt klimat för svenskt föreningsliv om föreningarna skulle vara helt beroende av sina egna förutsättningar att skaffa fram penningar på t.ex. spelmarknaden. Vi socialdemokrater tänker fortsätta att utveckla samhällsstöd till föreningslivet, därför att vi vet att det är bara på det sättet som svenskt föreningsliv kan utvecklas, vilket vi vill medverka till att det kan göra. Låt mig också, herr talman, avslutningsvis säga att jag på grund av att timmen är sen inte tänker göra några ytterligare inlägg.

Herr talman! Jag tror faktiskt, statsrådet Lönnqvist, att om vi inte ändrar inställning till hur svensk idrottsrörelse i fortsättningen skall finansieras, löper vi stor risk att idrottsrörelsen blir förloraren. Tillåt mig avslutningsvis få citera några rader från RF:s petita för 1988/89: ”Vi har på senare tid emellertid nödgats konstatera att bidragsutvecklingen inte har hållit jämna steg med inflationen och i förhållande till verksamhetens utveckling starkt begränsats. I reala termer har alltså samhällsstödet till idrotten minskat, vilket tvingat förbund och föreningar till en ökad självfinansiering.” Litet längre ner på samma sida står det: ”Det är svårt att med säkerhet ange några exakta siffror på vad idrottens olika led betalar till staten genom exempelvis reklamskatt, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter med mera. Men sammantaget kan vi ändå konstatera att staten tar in mer från idrotten än vad den ger i form av bidrag.” Detta står alltså i RF:s petita.

Herr talman! Jag är helt överens med statsrådet Lönnqvist om att det inte föreligger någon risk för att idrottsrörelsen skall bli beroende på grund av de statliga bidrag den får. Samtidigt kan man säga att frågan om beroendet är mer komplicerad än så. Det finns ett annat slags beroende, men jag hoppas i varje fall att statsrådet Lönnqvist har samma uppfattning som jag. De problem som finns i samband med beroende gäller alltså idrottsrörelsens beroende av kommersiella krafter. Idrottsrörelsens genomkommersialisering och de negativa effekter som denna kommersialisering innebär hör till de stora problem som idrottsrörelsen har. Detta är en hämsko på idrottsrörelsen. Jag vill fråga statsrådet, även om det har deklarerats att något svar inte kommer att lämnas i dag: Anser inte statsrådet Lönnqvist att beroendet av kommersiella krafter har möjlighet att öka? Den här sortens beroende av kommersiella krafter ökar i omfattning i samma takt som staten minskar ansvaret för de ekonomiska svårigheter som idrottsrörelsen har i dag. Ett sätt att minska idrottens beroende av kommersiella krafter, av företag som av ekonomiskt vinstintresse spekulerar i idrotten, är att samhället satsar rejält på idrottsrörelsen, vilket skapar förutsättningar för idrottsrörelsen att fungera självständigt i förhållande till olika sponsorer och företagsekonomis — Prot. 1987/88:136
Herr talman! Först vill jag rätta till ett litet missförstånd. Det är ursäktligt. Statsrådet Ulf Lönnqvist har säkert inte haft någon annan möjlighet än att läsa dessa reservationer fort. När centern föreslår 500 000 kr. som högsta belopp för penningvinst, är det ett skattefritt belopp. Där skiljer vi oss från folkpartiet och moderaterna, som vill ha förslag om beskattning av vinsten. Nu hänger frågan i luften, om vi möjligen har tagit till för lågt belopp, enligt statsrådet Lönnqvist. Han säger: Vad är 500 000 kr. gentemot 2 miljoner i värdepapper skattefritt? Om värdepapper skulle vara så populärt, kan man fråga sig varför de statliga spelen inte i större utsträckning har värdepapper som vinst. Det borde vara ett alldeles gyllene tillfälle att ha det. Men det har de inte, utan de har faktiskt pengar som vinster. Det säger mig att den populäraste vinst man kan ha faktiskt är pengar. Det är den chansen vi vill ge folkrörelserna nu, att de skall ha ett ordentligt belopp som kan vinnas skattefritt. Då blir det konkurrens till den statliga spelmarknaden. När vi diskuterade ”Farsan” Sandbergs utredning sade jag inledningsvis att vi tyckte att den var bra, utom på några punkter. En av dessa punkter var de enarmade banditerna. Värdeomdömet om propositionen kvarstår dock. Det blev inte så mycket mer än att 21-lotterna gjordes lagliga, så att pengar kunde delas ut på dem.

Herr talman! Jag uppskattar att statsrådet i dag är närvarande i kammaren, för det kan vara ganska positivt att få ett klart och rakt besked av honom om de två motioner som jag har väckt. Mitt parti har i och för sig ställt upp bakom dessa motioner genom olika reservationer. Den ena motionen handlar om ett kasino i Malmö. Denna motion har några år på nacken, men den har tyvärr inte fått den positiva behandling i riksdagen som jag tycker att den borde ha fått. Framför allt har argumenten emot den, som jag bedömer det, inte varit bärande. Jag kan inte förstå varför ett kasino i Malmö skulle vara så socialt förödande. Sådana kasinon finns i många länder i Europa, utan några som helst negativa sociala konsekvenser. I Sverige säger vi nej till en sådan verksamhet. Jag har t.o.m. varit så generös, herr talman, att jag har sagt: Låt kommunen bli huvudman, låt idrottsrörelsen bli huvudman, låt den ta hem vinsterna av denna verksamhet! Ändå har en riksdagsmajoritet sagt nej till detta förslag. Jag tror nog, herr talman, att det finns en del människor utanför detta hus som är något förvånade över den inkonsekvens som visas i detta fall. Den andra motionen är kanske litet svårare. Den handlar nämligen om enarmade banditer. Det är ett uttryck som jag kan förstå att en del människor känner sig främmande inför och försöker värja sig mot. Jag vill påstå att detta är kvalificerad dubbelmoral. Jag kan förstå att det är bra att ha dubbelmoral. Blir man av med den ena moralen, har man den andra kvar. Om det hade funnits någon som helst konsekvens i beslutet att säga nej till enarmade 161 banditer, skulle staten aldrig ha tagit initiativet till att säga ja till Trisslotteriet. Det har aldrig bekymrat mig om vi har enarmade banditer eller ej. Det är för mig helt egalt. Men jag menar att det inte är min eller riksdagens uppgift att bestämma hur människor vill använda sina kanske surt förvärvade slantar. Jag skulle vilja ställa en direkt fråga till statsrådet, som kommer från samma kommun som jag: Vari ligger den stora skillnaden mellan att stoppa 1 kr. i en enarmad bandit eller att gå in i en tobaksaffär och betala 20 kr. för en trisslott? Jag har inte ”klockat” hur lång tid det tar att bli av med 20 kr. Men, herr statsråd, vari ligger den stora negativa sociala skillnaden mellan att gå in på en restaurang och stoppa 1 kr. åt gången i en enarmad bandit eller att gå in ien tobaksbutik, en Konsumbutik, en ICA-butik eller på Åhléns i Stockholm och köpa en trisslott, som man med detsamma kan skrapa på för att se om man har vunnit upp till 1 000 kr. eller ej? Jag vet att kammarens tid är ansträngd. Jag vet alltför väl att statsrådet inte är intresserad av att besvara denna fråga, men det finns människor som faktiskt tycker att detta är anmärkningsvärt. Vari ligger den stora skillnaden? Sedan man startade Trisslotteriet 1986 har omsättningen på lotteriet varit närmare 2 miljarder kronor. Drygt hälften av detta går tillbaka till staten i form av skatt. När man 1979 sade nej till enarmade banditer, talade man om de enormt negativa sociala konsekvenserna. Men, herr statsråd, vad är det för skillnad på att dra i en spak, stoppa i 1 kr. eller att gå in i en tobaksbutik och betala 20 kr. för en lott, där man kan få ut en vinst på upp till 1 000 kr. omedelbart? Vi vet också via referat i olika tidningar att det har varit kö utanför de försäljningsställen som sålt trisslotter. Litet konsekvens kan man väl i alla fall begära i denna verksamhet.

i taget på en enarmad bandit och att gå in och köpa en trisslott i vilken tobaksaffär som helst i hela Sverige och få pengarna omedelbart om man vinner?

Herr talman! Redan i finansdebatten i början av mars konstaterade jag att världsekonomin utvecklades bättre än vad man allmänt hade väntat efter fjolårets börskrasch. Prognoserna för 1988 revideras nu upp på de flesta håll. Den goda konjunktur som rått sedan början av årtiondet vägrar att ge sig. En väsentlig förklaring härtill är att flertalet industriländer sätter inflationsbekämpningen främst. Det gör att man inte riskerar den överhettning av ekonomin med åtföljande uppdrivning av lönekostnaderna och räntenivån som leder till omslag i investeringarna och recession — som regel förstärkt av en felaktig tidsanpassad stabiliseringspolitik. USA kan tjäna som ett exempel på att tillväxten tack vare skattesänkningar och utbudsstimulerande åtgärder består trots alla förutsägelser om förestående avmattning. På närmare håll är den brittiska ekonomin särskilt framgångsrik. Tillväxten är god, inflationen kan trots stora löneökningar hållas nere med hjälp av en god produktivitetsutveckling, och arbetslösheten sjunker månad för månad. I viss mån utgör det tidigare underlandet Tyskland en kontrast. Där har man inte på samma sätt lyckats sänka skatteuttaget och mjuka upp förstelnade marknader genom privatisering och avskaffande av subventioner. Det visar att länder — även med regeringar av samma färg — kan vara olika framgångsrika när det gäller att driva en tillväxtfrämjande politik. Här i Norden ser vi för övrigt hur Finland, som fram till för bara några år sedan brukade betraktas som något av en fattig kusin från landet, nu har den mest dynamiska ekonomin och med rådande tendenser om några år kommer att förvisa Sverige till den nordiska jumboplatsen vad gäller bruttonationalprodukt per invånare. Herr talman! Inte minst den reviderade finansplanen visar att det finns gott om orosmoment i Sveriges ekonomi just nu. Frågan är ändå om inte det allra största problemet måste anses vara att det redan vid en årlig tillväxttakt på endast 2 Ze framträder tydliga överhettningssymptom. Det kan synas starkt att Sverige trots den långsamma produktionsökningen har en så låg arbetslöshet. Men andra sidan av detta förhållande är att produktivitetsförbättringen är minimal. Detta är i sin tur en följd av omfattningen på den offentliga sektorn, där produktivitetsutvecklingen tidvis t.o.m. varit negativ. Det slutliga beviset för att den tredje vägens politik misslyckats är att Sverige trots en lägre tillväxttakt än OECD-genomsnittet åter brottas med växande underskott i bytesbalansen. Fastän råoljepriset är nere på samma nivå som för tio år sedan, dvs. före den andra oljekrisen, går vi från plus 7 miljarder 1986 till minus 10—15 miljarder i år. Nu som tidigare är kruxet den snabba kostnadsstegringen. Finansministern satsade i finansplanen i januari på att lönerna i år inte skulle stiga med mer än 4 90. Han visade också med all önskvärd tydlighet att om lönestegringen skulle bli 7 26, stod Sverige inför en snar katastrof. I den moderata partimotionen gjordes den bedömningen att med de förutsättningar som rådde — främst regeringens underlåtenhet att med skattelättnader bädda för måttfulla löneökningar — skulle den genomsnittliga löneökningen snarare hamna över än under 7 9e. I den reviderade finansplanen, som lades fram i april, fick regeringen erkänna att man inte klarar de önskade 4 procenten. Prognosen var där 6 90. Men i överensstämmelse med vad vi motionsvis hävdat har finansutskottets socialistiska majoritet sedan tvingats skriva upp siffran till 7. Därmed har man medgivit att lönebildningen följer katastrofalternativet, något som vi redan i januari förutsåg skulle ske. Och det är inte nog med detta. Genom avtalens konstruktion blir det ett kraftigt överhäng till nästa år. De flerårsavtal som slutits ger dessutom betydligt större höjningar än de 3 26 som anges i treårskalkylerna och som där betecknas som en förutsättning för att landets konkurrenskraft inte helt skall fördärvas. Sanningen är att arbetskraftskostnaderna stiger åtskilliga procentenheter fortare här hemma än i våra konkurrentländer både i år och nästa år. Detta får naturligtvis sitt genomslag på prisstegringen. I januari ansåg regeringen att priserna skulle stiga med drygt 3 76 under 1988. Vi hävdade att en realistisk inflationsprognos snarare borde hamna över än under 5 96. Här måste jag nog medge att vi var väl optimistiska. I partimotionen i maj höjde vi siffran till 6 20, och finansutskottets majoritet har sedermera frångått regeringens lägre bedömning och anslutit sig till den uppfattningen. Den senast redovisade prismätningen talar för att inflationstakten den närmaste tiden kommer att stiga över 7 Jo på årsbasis. Den främsta orsaken till såväl den snabba lönestegringen som den höga inflationstakten är den fortgående skärpningen av skattetrycket. Trots allt tal från regeringens sida om att skattetaket har nåtts och att skattekvoten egentligen borde föras ned från dagens 56 9 till bara drygt 50 96, kommer skattehöjningarna slag i slag. Det senaste är att oljeskatten skall höjas på ett sätt som ger både småhusägare och dem som bor i lägenhet en försmak av de nya pålagor som väntar, när taxeringsvärdena stiger, skattevillkoren försämras ytterligare och kärnkraftsavvecklingen får betalas med kraftigt höjda uppvärmningskostnader. Trots de förebråelser som finansministern tidigare riktat mot bl.a. oss moderater för att vi föreslagit marginalskattelättnader redan 1989, aviserar han nu själv åtgärder av detta slag. Men det är typiskt att regeringen trots att det är val om tre månader inte vill redovisa sitt förslag, vidare att förändringen skall göras beroende av överläggningar med arbetsmarknadens parter och att sänkningen av skattesatser, som till stor del endast kommer att kompensera för inflationen, fullt ut skall betalas med höjningar av andra skatter. I det här sammanhanget vill jag, herr talman, varna för det numera så utbredda talet om att nyckeln till en skattereform ligger i en breddning av olika skattebaser. Risken är stor att basbreddningen blir bestående, medan nedsättningen av skattesatserna redan från början blir otillräcklig och sedan snabbt äts upp av inflation och andra orsaker. Efter den basbreddning som skedde den underbara natten har skattetrycket stigit rekordsnabbt, och kvar är egentligen bara avdragsbegränsningen. Det kanske går an att slopa avdrag och likställa kapitalvinster med kapitalinkomster, när som i USA marginalskatten normalt är 15 96 eller som i Storbritannien 25. Men i Sverige, där enbart den kommunala delen av inkomstskatten är betydligt högre än så, är det nödvändigt att vara mera noggrann när det gäller att bedöma vilken skattekraft en viss inkomst representerar. Redan med nuvarande skatteregler finner många innehavare av småhus och bostadsrättslägenheter att de inte har råd att flytta. Trots att de kanske egentligen skulle föredra en mindre bostad, ser de sig nödsakade att bo kvar i sin latenta skatteskuld. Detta minskar omsättningen på bostadsmarknaden, vilket ytterligare driver priserna i höjden. Den avdragsbegränsning som andra partier nu vill skärpa har också ett tydligt samband med raset i hushållssparandet. En sparkvot på minus 3,7 9o— det är vad finansplanen säger gäller för vår del — innebär att Sverige intar en särställning vid en internationell jämförelse. Trots allt tal om att det aldrig varit mera fördelaktigt än nu att spara, verkar det bara bli värre och värre. Den grundläggande orsaken är naturligtvis att det hårda skattetrycket inte ger människor mycket kvar att spara av. Dessutom har de lärt sig att det de sparat kan tas ifrån dem genom en pensionsskatt eller liknande ingripanden. Vi moderater har under senare år hårt drivit kravet på att det sparande som krävs för näringslivets utbyggnad skall ske hos hushållen och inte i den offentliga sektorn. Vi var därför glada över den formulering i den reviderade finansplanen som sade att det inte längre är möjligt att kompensera ett försämrat hushållssparande med en uppgång i det offentliga sparandet, som åstadkoms med ett höjt skatteuttag. Denna dörr, som öppnats litet på glänt av regeringen, slås dock igen med en smäll av finansutskottets socialdemokrater, som skriver: ”Även om en förbättring av hushållens finansiella sparande skulle komma till stånd är det inte realistiskt att förutsätta att denna förbättring av sparandet skulle svara mot de krav som en utbyggnad av industrin kräver. Utskottet anser därför att ett ökat finansiellt offentligt sparande är en nödvändighet.” Jag måste fråga finansutskottets ordförande: Varför förordar Arne Gadd och hans kamrater en fortsatt och t.o.m. skärpt överbeskattning av medborgarna, när självaste överskattmästaren Feldt har uttalat att en sådan bör undvikas? Jag måste, herr talman, nästan be om utsäkt för att jag än en gång påminner om en förutsägelse i den moderata partimotionen i januari som nu har slagit in. Vi förutspådde då att regeringen till följd av sin passivitet skulle tvingas ingripa senare under året med ett improviserat och brådskande åtgärdspaket enligt det mönster som kommit att formas under senare år. Årets ”Feldt-slag” mot konsumenter och näringsliv består bl.a. av skattehöjningar och likviditetsindragning. Som vi redovisat många gånger tidigare anser vi att detta är fel väg att gå. Det är inte skatterna som behöver höjas utan de offentliga utgifterna som måste bantas. Produktionen i näringslivet behöver öka. Den privata konsumtionen är inte hög jämfört med andra industriländers konsumtion. Det gäller emellertid att skapa utrymme för den genom återhållsamhet från det allmännas sida. Vill man snabbt öka det privata sparandet är en metod att försälja offentligt ägda tillgångar, t.ex. aktier i statliga företag. ”Feldt-slagens” karaktär av snabba improvisationer framgår av att varken motiveringar eller konstruktion tycks ha hunnit tänkas igenom ordentligt. Likviditetsindragningen beskrevs först som ett sätt att bestraffa storföretagen för att de ägnar sig åt att köpa upp varandra i stället för att investera. Men när så statliga PKbankens köp av Carnegie Fondkommission kom emellan, fick det i stället heta att företagen skulle tvingas att tränga undan allmänheten från bankernas lånediskar. Genom att som bas för indragningen välja en post i balansräkningen får dessutom åtgärden ett stort drag av godtycke. Likvida medel säger ingenting om likviditet, eftersom de fullt ut och mer än så kan uppvägas av korta skulder. Mängden likvida medel just vid årsskiftet kan också bero på tillfälligheter, t.ex. en lageruttömning efter julhandeln. Likviditetsindragningen påminner vad avser tillkomsthistorien om den utvidgade omsättningsskatten på värdepapper — gemenligen kallad valpskatten. Motivet för denna angavs vara att motverka svängningar på de finansiella marknaderna, men resultatet blir uppenbarligen det motsatta. Det är också egendomligt att när andra länder funnit skatter av detta slag vara så skadliga att de bör avvecklas, så går Sverige i en tid av allt friare kapitalrörelser över gränserna motsatt väg. Från borgerligt håll har vi länge hävdat att regeringens bristande vilja och förmåga att genom offentliga utgiftsbegränsningar strama åt finanspolitiken lägger en alltför stor börda på penningpolitiken. Detta bekräftades när riksbanksfullmäktige dagen efter den reviderade finansplanens framläggande fann sig föranlåten att genomföra en höjning av den redan höga svenska räntenivån. Tydligen hade man lärt av vad som hände för tre år sedan, då besvikelsen på marknaden över en svag kompletteringsproposition efter några veckor framtvingade ett krispaket med bl.a. en ränteuppdragning med 2 procentenheter. Så till vida får operationen i år betecknas som lyckosam, eftersom ränteuppgången vid detta tillfälle stannade under 1 96. Även den mindre vidgningen av räntedifferensen mot utlandet som därav blev följden skapar problem för både penningpolitiken och statsskuldspolitiken. När inflödet på den privata kapitalbalansen är större än underskottet i bytesbalansen, får riksgäldskontoret parera detta genom att dra ned statens utlandsskuld. Det kan i och för sig låta bra, men det medför en kraftigt höjd upplåningskostnad. I stället för att låna kort utomlands t.ex. 6 96, får staten betala ca 5 procentenheter mer för inhemsk upplåning mot statsskuldväxlar, vilka köps av företag som lånar utomlands och tillgodogör sig mellanskillnaden. Normen att staten inte skall nettolåna utomlands skall ligga fast, om inte annat så av rent självdisciplinära skäl. Det kan dock inte vara rimligt att riksgäldskontoret i en tid av växande bytesunderskott skall amortera ned statens utlandsskuld med förhöjda kostnader för skattebetalarna som resultat. Landets totala utlandsskuld måste ju ändå under dessa omständigheter alltid växa. Förutsättningarna för statens upplåning har undergått en kraftig förändring jämfört med för några år sedan. Behovet av nya lån är litet. Bl. a. inbetalningen av pensionsskatt under 1987 medförde t.o.m. en neddragning av stocken av statsskuldväxlar, så att riksbanken nu anser sig ha brist på material för sina marknadsoperationer. I detta sammanhang skapar allemanssparandet problem. För staten är det en dyr upplåningsform, över vilken man har dålig kontroll. Pengar flyter in, oavsett om de behövs eller inte. Upplåningen är extremt kort till sin karaktär, eftersom medlen omedelbart kan återfås mot en obetydlig uttagsavgift. Allemanssparandet hos riksgäldskontoret infördes i en tid då staten hade ett stort sparandeunderskott och näringslivet ovanligt nog ett överskott, varför hushållens sparande borde kanaliseras till statsskulden. Det var då rationellt att lyfta ut såväl inlåning som statsobligationer från bankernas balansräkningar och låta hushållen placera sina sparmedel direkt i riksgäldskontoret. Men i dagsläget, när det offentliga sparandet visar ett stort överskott och de icke-finansiella företagen till följd av ökade investeringar har ett negativt sparande, uppkommer besvärliga störningar. Det skattegynnade sparandet bör under dessa omständigheter i stället styras till näringslivet. Jag vill understryka vårt motionskrav att man vid den förestående översynen av riksgäldskontoret skall ta upp den tydliga målkonflikt som här föreligger. Det mest effektiva sättet att sänka det höga ränteläge som håller tillbaka den för landets framtida välfärdsökning nödvändiga utbyggnaden av produktionskapaciteten är att avskaffa valutaregleringen. Detta yrkande, som än en gång framförs gemensamt av de tre borgerliga partierna, får betecknas som en grundsten i den ekonomiska politik vi vill föra efter ett regeringsskifte i höst. Vi moderater förordar dessutom en svensk anknytning till det europeiska monetära samarbetet, EMS, vilket vi bl.a. ser som ett sätt att knäcka inflationen genom att öka trovärdigheten hos vår fasta växelkurspolitik. Med detta är jag, herr talman, inne på det åtgärdsprogram som de borgerliga partierna vill genomföra och som kommer till uttryck i våra reservationer. Väl kända sedan tidigare är våra planer på att avskaffa löntagarfonderna och stoppa andra socialiseringsframstötar, t.ex. femte AP-fonden. Vid sidan av valutaregleringens avskaffande är den viktigaste offensiva åtgärden att sänka skattetrycket, i första hand beträffande hushållens inkomster och sparande. Det är en förutsättning för att tendensen till snabbare kostnadsstegring här än utomlands skall kunna brytas. Utrymme för skattesänkningar skapas genom att de offentliga utgifterna hålls tillbaka. Utöver sänkta offentliga utgifter och lägre skatter siktar vi på borgerligt håll till en avreglering av olika marknader. Valutaregleringens slopande har jag redan nämnt. Därtill gäller det att avlägsna de många föreskrifter och förbud som gör att viktiga sektorer av vår ekonomi är så höggradigt förkalkade. Det gäller inte minst på bostadsområdet, där den bristande rörligheten i sin tur är en väsentlig förklaring till stelheten på arbetsmarknaden. Nyligen har expertgruppen för studier i offentlig ekonomi publicerat en kritisk granskning av olika slags subventioner. Det genomgående temat är att dessa ingripanden, som sägs ha till syfte att motverka vad man kallar marknadsfel, i själva verket skapar ännu större regleringseller styrningsfel. Studien anknyter till en utredning som för någon tid sedan utfördes av statens prisoch kartellnämnd. Men det räcker inte, herr finansminister, att lägga fram intressanta utredningsresultat — de nyvunna insikterna måste också leda till handlande från finansministerns sida. Ett sätt att reducera statens inblandning i det ekonomiska livet är naturligtvis att privatisera statliga företag. De borgerliga partierna har här arbetat fram en plan för hur detta bör gå till. Det skall gärna medges att regeringen under senare tid har tagit små steg i rätt riktning, men i ett internationellt perspektiv ter sig detta alldeles otillräckligt. Det är inte mycket vunnet med att avbryta reduktionen av statens andel när man närmar sig 50 Jo, som i fallet PKbanken eller nu senast NCB. Förutsättningen för att PKbankens förvärv av Carnegie Fondkommission skall bli en lyckad affär är att såväl mäklare som kunder stannar, och då måste man löpa linan fullt ut och privatisera resten också. Men kravet att mjuka upp stela artärer hänför sig inte enbart till det ekonomiska livet i trängre mening. Inom barnomsorg, utbildning och vård gäller det att bryta de offentliga tjänstemonopolen och skapa möjligheter till privata alternativ. Det ger ökad valfrihet och större behovstillfredsställelse för såväl konsumenterna av dessa tjänster som de yrkesverksamma inom berörda områden. Herr talman! Sammanfattningsvis måste jag konstatera att resultatet av sex års socialdemokratisk ekonomisk politik — under gynnsamma internationella förhållanden — har blivit att Sverige är på väg in i nya svåra obalanser. Det är inte bara så att de grundläggande problemen kvarstår, trots att perioden har uppvisat goda betingelser för en genomgripande restaurering av ekonomin, utan därtill har nya svårigheter tillkommit, t.ex. genom att skattetrycket nått en ny rekordnivå. Situationen är på väg att bli verkligt allvarlig. Detta borde finansministern själv medge, eftersom löneoch prisstegringarna nu pekar rätt in i det katastrofalternativ som han så enständigt har varnat för. Ingenting är enklare än att, som skett, kortsiktigt i någon mån ordna ekonomisk tillväxt med hjälp av inhemsk konsumtion, privat och offentlig. Men i längden är detta förödande för en liten öppen ekonomi. Så var det i mitten av 1970-talet före det borgerliga maktövertagandet, och så är det också nu. Efterfrågeläget i den internationella ekonomin medför inga hinder för en uthålligt högre tillväxttakt här hemma i Sverige. Restriktionerna finns i stället på utbudssidan — Sverige plågas av besvärliga flaskhalsproblem. Det är inte svårt att med devalveringar lyfta ekonomin från ett lågt kapacitetsutnyttjande, som 1982, och skapa tillväxt under så goda yttre villkor som vi sett under 1980-talet. Problemen och det verkliga testet på om den ekonomisk-politiska strategin håller kommer vid fullt kapacitetsutnyttjande. Då bestäms om man kan uppnå en god uthållig tillväxt. Det är detta som den s.k. tredje vägens ekonomiska politik har misslyckats med. Nu ropas det på skattehöjningar för att dämpa den privata konsumtionen, som sägs öka för snabbt. Som vanligt — i linje med min inledande kritik — kommer nu rapporter om att innan dessa åtgärder ens satts in håller konsumtionen på att avta. Det är återigen en felaktig tidsanpassad stabiliseringspolitik. Vissa av de ”Feldt-slag” som vi skall behandla i dag går ut på just skattehöjningar. Men vi måste ändå ha klart för oss att dagens överhettningstendenser och flaskhalsproblem i grunden beror på faktorer som återfinns på ekonomins utbudssida snarare än på efterfrågesidan. Uppgiften för den ekonomiska politiken måste vara att angripa orsakerna till svårigheterna snarare än symptomen. Att bara reflexmässigt höja skatterna försvagar utbudssidan ytterligare och är därmed direkt skadligt. Det finns ingen enkel metod för att lösa de problem som den socialdemokratiska politiken har ställt till med. Vad som under alla omständigheter krävs är att den tredje vägen överges och att den ekonomiska politiken läggs om i enlighet med vad bl.a. moderata samlingspartiet förespråkar. Och de åtgärder som vidtas på kort sikt måste stämma med den långsiktiga strategin. Fria kapitalrörelser och en fast växelkurs ger en yttre ram för stabiliseringspolitiken. Därmed anges spelreglerna för bl.a. arbetsmarknadens parter i löneförhandlingarna och för företagen vid prissättningen. Alla skall veta att devalveringsvägen är stängd. Regeringens linje, med delvis bibehållen valutareglering och nuvarande valutakorg, ger intrycket att devalveringsdörren står på glänt, precis som Brookings-ekonomerna rekommenderade. Men det räcker inte med att bara lägga fast den yttre ramen och de övergripande spelreglerna. Den ekonomiska politiken måste också medverka till att dessa förutsättningar faktiskt utnyttjas. Mest angeläget är att sänka skattetrycket. Det förutsätter att statens och kommunernas utgifter hålls tillbaka genom att offentliga monopol bryts upp och privata alternativ släpps fram. Ökad konkurrens och valfrihet befrämjar både effektivitet och kvalitet. Dessutom måste näringslivet avregleras och hushållens sparande stimuleras. Det är dags, herr talman, att slutligt underkänna och avsluta det experiment som går under beteckningen den tredje vägens politik. Nu krävs en ny ekonomisk-politisk strategi av det slag som de borgerliga partierna i allt väsentligt är överens om. Det är således dags att i höst byta regering. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till de reservationer som de moderata ledamöterna i finansutskottet står bakom.